Herr talman! Hans Ekström har frågat mig på vilket sätt jag och staten kan hjälpa till så att svensk grafisk konst återigen kan beskådas i Mariefred. Bakgrunden till frågan är den brand som i mars i år totalförstörde hela den byggnad som inhyste Grafikens Hus med dess samling av framför allt grafisk samtidskonst. Låt mig inledningsvis djupt beklaga det som hänt men samtidigt med glädje konstatera att många vill bidra till att verksamheten återigen kan byggas upp och drivas vidare. Det statliga bidraget till Grafikens Hus, som lämnats inom ramen för kultursamverkansmodellen, kommer, enligt Statens kulturråd och Landstinget i Södermanland, att kunna användas för den verksamhet som kan drivas vidare i nya lokaler. Genom våra kontakter med styrelsen för Grafikens Hus har jag blivit informerad om att styrelsen nu undersöker hur och i vilka lokaler som verksamheten kommer att bedrivas vidare. Det pågår en dialog med flera parter i denna fråga, och jag kommer att följa utvecklingen av dessa samtal.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till frågan är, precis som statsrådet sade, den tragiska händelsen i Mariefred då Grafikens Hus brann ned. I brandröken försvann oskattbara kulturella värden och också väldigt mycket frivilligt arbete och många donationer från enskilda personer. Sett i det perspektivet är det naturligtvis en oerhörd tragedi i kulturellt hänseende. Dessutom är det en stor tragedi för Mariefred som besöksmål. Kombinationen av Grafikens Hus, Gripsholms slott, museijärnvägen, som Björn von Sydow särskilt uppmanade mig att framhäva i debatten, och naturligtvis den fantastiska staden Mariefred har tillsammans skapat en kritisk massa som har fått människor att göra en utflykt från Stockholm med övernattning och restaurangbesök. När en del av detta försvinner, försvinner också det lilla som kanske får en att göra den där trippen till Mariefred.

Stockholm har ju ingen brist på kulturella institutioner. När staten startar nya statliga verk råkar de hamna i Stockholm - det bara blir så ibland. Därför vill jag naturligtvis också efterhöra kulturministerns syn på vikten av att Grafikens Hus återuppstår i Mariefred, där det kommer att bidra till ett livaktigt näringsliv och en livaktig, attraktiv ort.

Herr talman! Det är viktigt att skilja mellan olyckor och katastrofer. Det här har karaktären av en katastrof, för det är oersättliga värden som har gått till spillo. Det är ungefär 8 000 grafiska verk det handlar om. Bland dem kan nämnas mellan 500 och 600 originalverk av Carl Fredrik Reuterswärd. De är i praktiken oersättliga. Den här frågan, som jag tycker är väldigt viktig att diskutera även i Sveriges riksdag, sönderfaller egentligen i två delar. Den ena delen handlar just om Grafikens Hus i Mariefred. Den andra handlar om något annat, nämligen om brandskyddet för olika kulturella minnesmärken, fastigheter och så vidare. Det är en annan fråga, men den är väldigt viktig i det här sammanhanget, för detta är nog inte den sista brand som förstör oersättliga värden. Detta är något som man från departementet, Riksantikvarieämbetet och Fastighetsverket, som ju äger många av dessa fastigheter, måste se över. Risken är annars att alla anslag kommer att gå till verksamheter. Det är i och för sig bra med goda verksamheter, men skyddet av byggnader får inte negligeras. Som kulturministern vet har jag suttit tio år i Drottningholmsteaterns styrelse. Där var bevarandet av byggnaden en av de två delar vi hade - verksamheten var den andra. Skyddet av byggnaden är oerhört viktigt. Jag ser till min glädje att viceordföranden i kulturutskottet, som har varit med mig där ute, sitter här. Vi kunde notera att det befann sig i gott skick när vi var där i alla fall. Man kan ställa stora krav på staten i många sammanhang, men det som har skett i Mariefred nu visar vilken oerhörd betydelse ett enskilt engagemang har. Det handlar om bidrag från olika medlemmar och lokala aktörer - Regionförbundet Sörmland har gett bidrag om 200 000 kronor och Strängnäs kommun har anslagit 400 000 kronor för treårsperioden. Den insamling som Strängnäs Tidning och Eskilstuna-Kuriren har startat är väldigt viktig. Den har inbringat bortåt 100 000 kronor ytterligare. Detta är naturligtvis en liten del, men det är viktigt som markering av att det behövs väldigt många som engagerar sig för att just den verksamheten ska få fortsätta. Det är ju inte byggnaden utan den verksamhet som Grafikens Hus företräder som är det viktiga i längden. Där håller jag gärna med Hans Ekström och statsrådet om att byggnaden i Mariefred har spelat en väldigt stor roll för att vi har kunnat föra upp den grafiska verksamheten till den nivå man nu har. Jag är glad över att kunna säga att verksamheten under alla omständigheter kommer att kunna fortsätta. Men det är klart att det behövs olika insatser här. Jag skulle särskilt vilja fråga statsrådet om brandskyddet för olika kulturella ändamål i framtiden. Det är en fråga som aktualiseras genom den här katastrofen.
Herr talman! Först vänder jag mig till Hans Ekström. Mariefred är en pärla, inte bara när det börjar grönska. Det finns så mycket att upptäcka och uppleva där. Jag har naturligtvis varit i Grafikens Hus flera gånger, inte minst för att man där har arbetat fint med Skapande skola, som är en viktig reform för regeringen för att ge fler barn och unga tillträde till kulturen och till eget skapande. Där har man gjort ett väldigt viktigt jobb för alla möjliga elever. Mitt i den här bedrövelsen - för det var det verkligen - och så fort jag fick vetskap om vad som hade hänt, ringde jag Christina Jutterström, som är ordförande för Grafikens Hus, för att höra vad som hade hänt och hur man nu planerade. Alla som var verksamma i Grafikens Hus, inklusive säkert många volontärer och i vänföreningen, hade arbetat med den utställning som skulle öppna samma dag som branden ägde rum. Till någon lättnad hade branden inte uppstått i Grafikens Hus, även om det inte var en lättnad för vad som sedan hände. Det är en stor sorg för alla i kultursektorn som har ett engagemang i Grafikens Hus. Inte desto mindre väcker detta frågor, som Gunnar Andrén tog upp, som tillhör kärnfrågorna inom kulturpolitiken. Det gäller att se till att våra samlingar är trygga, att brandskydd fungerar, att annat säkerhetsarbete fungerar, till exempel i fråga om stölder och vandalisering. Låt mig gå vidare på en bisats till detta. Jag frågade mig i samband med att det skulle ske en ordentlig omvandling av Nationalmuseum varför det tog så lång tid att komma i gång. Det har tagit ett år att tömma museet. Svaret var det som Gunnar Andrén frågade efter, nämligen att det inte går att sätta i gång renoveringar när det fortfarande finns dyrbara skatter i form av konst kvar. Om något händer - det har ibland hänt under renoveringar - riskerar de att gå upp i rök. Det får inte ske. Det är därför som det har tagit lång tid. Frågan är viktig, och den diskuteras ständigt i dialoger från departementets sida och från olika myndigheters sida med de olika verksamheterna. Jag går tillbaka till Hans Ekströms frågor. Jag är också glad att höra att han lyfter fram kopplingen mellan kulturen, det omgivande samhället, besöksnäringen och möjligheter till jobb. Kulturen är viktig i sig, men den ger också energi till en bygd. Jag vet att Grafikens Hus betytt mycket för Mariefred och för Sörmland. Vad vi från Kulturdepartementet har kunnat erbjuda från början är att vi deltar i den samtalsgrupp som har bildats. Många har klivit fram och erbjudit lokaler. Stödet från Statens kulturråd och från landstinget i Sörmland ligger kvar samt de medel som går till kultursamverkansmodellen så att verksamheten kan fortgå, om än i andra lokaler, i väntan på att styrelsen, landstinget, kommunen och andra engagerade bestämmer sig för hur verksamheten ska drivas vidare. Jag kan lova Hans Ekström att jag inte har några planer på att föreslå att Grafikens Hus ska uppstå någonstans i Stockholm i stället.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det har naturligtvis funnits en oro i Mariefred för om verksamheten ska komma tillbaka. Den har en stor betydelse i den mix av olika ben som bildar en helhet för besöksmålet Mariefred. Det är viktigt att få beskedet av kulturministern att statens ambition är att hjälpa till så att Grafikens Hus återuppstår i Mariefred. Jag tackar kulturministern för diskussionen.